Fru talman! Lönegarantin har diskuterats mycket livligt under det senaste året. Debatten har huvudsakligen förts utifrån näringspolitiska utgångspunkter. Framför allt har debatten handlat om de fall när företag drivits vidare med lönegarantin och därmed orsakat en snedvriden konkurrens. Man har också pekat på fall där anhöriga till företagare som har gått i konkurs har kunnat lyfta stora summor ur lönegarantin. Att systemet med lönegaranti har missbrukats i några fall är helt uppenbart, men missbruket av garantin har ändå varit mycket begränsat. För att här undvika missförstånd vill jag understryka, att trots att jag anser att missbruket av lönegarantin inte är särskilt omfattande är det oerhört viktigt att vi kommer till rätta med det fusk som ändå förekommer. Tyvärr leder inte det förslag som vi i dag diskuterar till någon förbättring på det området. Det är därför nödvändigt att man i det fortsatta arbetet i insolvensutredningen kommer fram till sådana förslag och kontrollmetoder att möjligheterna till missbruk försvinner. Jag vill understryka att en förändring av reglerna för lönegarantin inte får leda till att lönegarantin försämras allvarligt för de människor som har stort behov av stödet. Det finns faktiskt -- det vill jag säga till Claus Zaar och andra -- andra aspekter på lönegarantin än de rent näringspolitiska och frågan om konkurrens mellan företag. Lönegarantin har inrättats som ett skydd för de anställda som råkar arbeta i företag som går i konkurs. Om regeringens förslag om en begränsning av lönegarantin till 100 000 kr. som maximibelopp genomförs, innebär det att många löntagare kommer att drabbas mycket hårt ekonomiskt vid konkurser. Det är inte hållbart att, som den borgerliga utskottsmajoriteten gör, hänvisa till statistiska uppgifter om att det är en relativt liten grupp som drabbas. För dem som ändå drabbas kan det innebära ett mycket svårt avbräck i den personliga ekonomin. Jag har under några år varit konkurshandläggare på Byggnads avdelning i Sundsvall. En av mina arbetsuppgifter där har varit att hjälpa medlemmar som arbetat i företag som gått i konkurs att få ut sina rättmätiga fordringar ur lönegarantin. Jag vill därför påstå att jag har en rätt stor erfarenhet av hur lönegarantin fungerar i praktiken, kanske inte sett ur näringspolitisk synpunkt, men sett ur den enskilde arbetstagarens synpunkt, som drabbas av en konkurs. Det händer ofta att man har rätt stora fordringar på arbetsgivaren redan när konkursen inträffar. Särskilt i små företag, där man är kompis med arbetsgivaren, accepterar man stora löneeftersläpningar innan man vänder sig till facket för att få hjälp. När man väl kommit så långt tar det ofta lång tid att få företaget i konkurs, och under tiden kvarstår anställningen. Den anställde lever ofta i total ovisshet om sin ekonomi och om jobb i framtiden. Min erfarenhet är att den arbetsgivare som är på obestånd håller hoppet uppe in i det sista och hävdar att det skall komma in pengar i företaget, att det klarar sig och att den anställde har jobbet kvar. Det finns också stora grupper på arbetsmarknaden som exempelvis har sådana semesteravtal att de har stora semesterfordringar innestående hos arbetsgivaren redan när konkursen inträffar. Utifrån de praktiska erfarenheter som jag har, kan jag lätt konstatera att den gräns på 100 000 kr. som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår är alldeles för lågt satt. Man har inte heller från den borgerliga sidan kunnat redovisa några förnuftiga skäl för att inte knyta maximibeloppet till basbeloppet. Jag kan inte se något annat motiv för ställningstagandet än att man tänker låta inflationen urholka lönegarantin ytterligare. Avslutningsvis vill jag bara påminna om att det är människor som berörs av det här förslaget. Det handlar inte bara om den fria konkurrensen. Det handlar om människor som på grund av arbetsgivarens konkurs också drabbas av arbetslöshet. Det är alltså för dem som drabbas inte bara frågan om ett ekonomiskt avbräck, utan som vid all annan arbetslöshet innebär det också en allvarlig psykisk press, innan man har hittat nytt jobb. Enligt min uppfattning är det därför självklart att även den som råkar arbeta i ett företag som går i konkurs skall få en normal uppsägningstid för att hitta ett nytt arbete. Jag tycker därför att det är rimligt att lönegarantin är så utformad att den ger full kompensation under den avtalsenliga uppsägningstiden för en normalinkomsttagare. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär att stora grupper löntagare inte får det. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta ärende.

Fru talman! Vi på den socialdemokratiska sidan hoppas att konkurserna skall bli färre, dvs. att man skall komma över den här lågkonjunkturen, så att man slipper få så många konkurser. Men det är omöjligt att helt komma ifrån konkurserna. Vad vi är motståndare till är begränsningen till de 100 000 kronorna. Det var i mitten av 80-talet som den dåvarande utredaren kom fram till detta belopp. Men omsatt i dagens penningvärde skulle kanske det dubbla beloppet ha behövts. Det är inte fråga om någon social skyddslagstiftning, som man här kan höra, när det gäller det låga beloppet. Det är detta resonemang som vi motsätter oss.
Fru talman! Jag hänvisar till vad jag tidigare sagt. Internationellt sett ligger vi alltså i topp. Det är en interimistisk lösning, och socialt upplever jag att merparten av konkurserna ryms inom nämnda beloppsram. Med de ''fringe benefits'' och de höginkomster som finns blir det självfallet en grupp som blir lidande. I allmänhet kan man dock räkna med att det bör gå att klara det hela med nämnda belopp.

Fru talman! Som jag redan nämnt är det min erfarenhet att det inte är särskilt vanligt med innestående löner. Men i de fall som jag nu kan erinra mig hänvisar ofta anställda, som har låtit lönen stå inne mer eller mindre till hela beloppet, till den av arbetsgivaren nämnda lönegarantin. Den arbetsgivare som på det viset kan få anställda att gå kvar utan att få full lön intecknar redan då lönegarantin. Därför tror jag att det kommer att bli mindre av sådant här i fortsättningen. Jag håller med om det som sagts när det gäller sjömän och lönegarantilagstiftning. Med dagens lagstiftning täcks en begränsad tid bakåt. Enligt min erfarenhet kan det emellertid handla om fler år gamla lönkrav när det gäller sjömän. Den frågan får insolvensutredningen studera eftersom frågan, såvitt jag vet, inte heller är löst i nuvarande lagstiftning.
Fru talman! Jag vill påpeka att Stig Rindborg hela tiden talar om att man med den här lagstiftningen löser problemet med arbetskraft som går kvar med hjälp av lönegaranti. Detta problem löses inte med framlagt lagförslag. En gräns på 100 000 kr. sätts i och för sig, men det handlar ju om en ganska lång tid och om två olika problem egentligen. Jag upplever det som att den borgerliga majoriteten använder sig av fel metod. Den drabbar blint, eftersom de som är i behov av en lönegaranti drabbas. Inte heller bidrar den till att man kommer till rätta med de problem som finns med lönegarantin.

Fru talman! En väl fungerande värdepappersmarknad är av stort vikt för landets utveckling. Den förändring som regeringen föreslår för Stockholmsbörsen är dels en bolagisering av fondbörsen, dels ett avskaffande av det monopol som finns, vilket möjliggör fri etableringsrätt. Det får väl ses som en anpassning till dagens krav på värdepappersmarknaden. Regeringen går här emellertid längre än man gör i utredningen, som ligger till grund för propositionen. Regeringen föreslår två former av auktorisation, nämligen börs och auktoriserad marknadsplats. Regleringar för mindre marknadsplatser blir mindre omfattande än för börs och ger utrymme för olika former av handel. Vidare föreslås utvidgade regler för clearingverksamhet avseende optioner och terminer.

I reservation 1 anser vi att ett starkt allmänt inflytande i Stockholms fondbörs styrelse är ett samhällsintresse, dels för att aktiemarknaden har stor betydelse för samhällsekonomin, dels för att allmänhetens intresse för aktier är stort. Börsmonopolets upphävande ökar ytterligare behovet av ett statligt inflytande. Det innebär att vi anser att regeringen bör utse samhällsföreträdare i styrelsen för samtliga börser. Vi anser vidare att börsstyrelsen bör utökas från fem till sju ledamöter, varav regeringen utser ordförande och två ledamöter. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 avvisas regeringens förslag om att tillåta auktoriserade marknadsplatser som möjliggör bedrivandet av handel med hjälp av finansiella instrument. Något behov av en sådan handel föreligger ej. Då ingen inregistrering behövs kommer risken för allmänheten att få lägre kvalitet att öka markant på värdepappersmarknaden. Något märkligt är det väl att regeringens förslag i denna del ej varit föremål för remissbehandling. Stor tveksamhet mot förslaget har också uttryckts av intressenter på värdepappersmarknaden, som finansinspektionen, Stockholms fondbörs, Svenska bankföreningen och Fondhandlarföreningen. Genom de oklarheter som finns är risken uppenbar att förtroendet för handel med finansiella instrument rubbas. Det kommer att påverka företagens kapitalförsörjning negativt och öka risken för mindre aktiesparande. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det finns starkt vägande skäl emot. Svenska bankföreningen och Svenska fondhandlarföreningen, som alla sysslar med aktiehandel, anser att det finns stor risk för att man öppnar för äventyrligheter när det gäller värdepappershandel. Det är väldigt märkligt att det inte finns några betänkligheter hos utskottsmajoritetens företrädare i denna kammare.

Fru talman! Om marknaden är myndigheter och företag, består den också av enskilda personer som vill köpa och sälja aktier eller andra finansiella instrument. Det är ju inte självklart att den struktur som finns i dag skall vara given i all oändlighet, utan här finns möjligheter till utveckling. Dagens aktörer är inte alltid så intresserade av de förändringar som bör ske, att de tillstyrker de förändringar som föreslås.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen påbörjade ett arbete med att ombilda dåvarande statens vattenfallsverk till aktiebolag och i samband därmed skiljde man ut stamnätet som en separat organisatorisk enhet. Vid ombildandet av Vattenfalls verksamhet fördes stamnätet över till ett nytt affärsverk, Svenska kraftnät. Därigenom hade vi socialdemokrater tagit det första steget för att skapa en elmarknad med konkurrens. Handeln med el är mer komplicerad än handeln med varor. De tunga investeringarna i högspänningsnäten gör att konkurrenter inte kan bygga upp konkurrerande kraftnät och på så sätt ta sig in på marknaden. Därigenom uppstår det ett tekniskt monopol. Mot denna bakgrund har man i Sverige, liksom i andra länder, haft en strikt reglering av elmarknaden. I de flesta länder har man dessutom haft statliga monopol eller i varje fall en stark dominans av offentligt ägande. I jämförelse med andra länder har Sveriges elmarknad haft större inslag av konkurrens genom att ett flertal fristående kraftproducenter haft vissa möjligheter att konkurrera. I propositionen föreslås det att Svenska kraftnät tills vidare skall behållas i affärsverksformen för att man skall kunna bevaka möjligheterna till den offentliga insyn som är befogad med tanke på monopolställningen. Det förs dock en diskussion i propositionen, där man säger att Kraftnät kan drivas i aktiebolagsform. Den frågan anser vi vara något för tidigt väckt mot bakrund av att Svenska kraftnät nyss har bildats, och varje organisation bör få finna sina former. Dessutom har regeringen tillkallat en särskild utredare för att se över vissa lagstiftningsfrågor när det gäller elmarknadsområdet. För oss i näringsutskottet är det en kunnig och välkänd person som har fått detta uppdrag. Han bör få slutföra sitt uppdrag. En första redovisning kommer i början av nästa år. Vidare anser vi att förslaget till lagstiftning på konkurrensområdet bör läggas fram i den proposition som regeringen har utlovat till hösten, innan man kan göra några ställningstaganden av den här typen. Därför yrkar jag bifall till vår reservation om att det svenska kraftnätet skall behållas i affärsverksform till dess att man har mer kunskaper i frågan. En annan sak som också togs upp i vår motion om elmarknadsfrågor var att Sverige vid en EG anpassning inte skall gå före och öppna sina marknader innan några andra länder gör det. Jag är tacksam för att också majoriteten har pekat på att det är ömsesidighet som skall gälla och att detta är viktigt att beakta. Utredaren har där en viktig uppgift att undersöka möjligheterna till en harmonisering på elmarknaden, som är helt nödvändig. Jag yrkar alltså bifall till vår reservation.

Fru talman! Jag tycker att Birgitta Johansson kanske litet grand ser spöken på ljusa dagen. Om vi rannsakar oss själva finner vi nog att det ändå finns mycket små skiljaktigheter. Något klart uttalande om i vilken form Svenska kraftnät skall verka har över huvud taget inte gjorts. Företaget skall kanske arbeta i affärsverksform eller vara ett aktiebolag som är helt ägt av staten. Kanske skall det vara någon annan form. Låt oss följa anpassningen till den nya marknaden. Det tror jag vore värdefullt.

Fru talman! Som Leif Marklund sade lade den förra regeringen vid ungefär samma tid för ett år sedan fram en proposition med ett innehåll som var snarlikt den borgerliga regeringens proposition, vilken nu har resulterat i det här betänkandet. I någon detalj skiljer det sig. Det gäller det som också Leif Marklund berörde, nämligen vart det överskott som bildas skall ta vägen. Den proposition som lades fram förra gången avvisades av vänsterpartiet. Vi tyckte inte att det fanns några riktigt tunga skäl för ombildningen. Samma uppfattning har också förts fram av remissinstanser, t.ex. av Landsorganisationen. Argumenten går ut på att organisationen skall anpassas till avreglering, internationalisering, något som redan har skett inom kreditmarknaden, och att statens engagemang skall avvecklas. Dessutom säger man att övriga konkurrerande kreditinstitut är aktiebolag. Vi tycker inte att detta är tunga argument. Vad många säger verkar inte hålla: har man en diffus ägarbild har man inte klarat finanskrisen speciellt bra. Stadshypotek har klarat sig förhållandevis bra. Det kan inte uteslutas att detta har samband med den litet speciella karaktär när det gäller både organisationsform och marknadsinriktning som Stadshypotek har och har haft. Om den föreslagna ändringen genomförs, kommer särarten att försvinna, och ganska snart är Stadshypotek en helt vanlig bank. Till skillnad från regeringen och Socialdemokraterna anser jag att det är en fördel om det finns olika företagsformer och om de kan konkurrera på samma marknad. Hypoteksinstituten bedriver sin verkamhet ungefär som sparbankerna har gjort tidigare, utan krav på extern avkastning, och på samma sätt som konsumentkooperationen bedriver sin verksamhet. Vänsterpartiet har tidigare i många sammanhang uttalat sin uppskattning av denna verksamhetstyp, Även frågan om kapitaltäckningen tas upp. Detta är ett problem i den nuvarande organisationsformen. I propositionen berörs en möjlighet som regeringen men inte vänsterpartiet avvisar, nämligen att staten kan betala in delar av den utställda garantin. Detta är inte något som är främmande för Vänsterpartiet. Att ställa garantier och eventuellt betala in dem är ju inte någonting som längre är främmande för regeringen heller. Man kan se på engagemangen beträffande Första sparbanken och Nordbanken. Eftersom regeringen inte har anfört några vägande argument avvisar vi förslaget till ombildning, och då jag inte var närvarande när ärendet slutbehandlades och justerades i näringsutskottet, får jag här i kammaren yrka bifall till motion

Fru talman! Stadshypotek är ett av Sveriges mest välkända och utnyttjade kreditinstitut. De tre hypoteksorganisationerna Stadshypotek, Landshypotek och Skeppshypotek har gamla anor och deras historia återspeglar olika näringsverksamheters finansieringsproblem och kreditbehov. Landshypotek bildades i mitten av 1800-talet i syfte att förse jordbruket med långfristigt kapital till fast ränta. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillkom Stadshypotek med uppgift att tillhandahålla långfristiga primärlån till fastigheter i städer för att tillgodose behovet av bostäder i de då snabbt växande tätorterna. Skeppshypotekskassan är av något senare datum. Den bildades år 1929 för att möta kravet på ett speciellt finansieringsinstitut för rederinäringen. I dag står vi inför en modernisering av Stadshypotek, därför att ändrade förutsättningar kräver detta. Det är inte så länge sedan vi i näringsutskottet behandlade frågan om nya kapitaltäckningsregler för banker och andra finansinstitut. Dessa regler berör även hypoteken. Därefter -- från den 1 februari 1990 -- gäller enhetliga kapitaltäckningsregler för banker, finansbolag, fondkommissionsbolag, kreditaktiebolag och hypoteksinstitut. Kapitalkravet har fastställts på en internationellt accepterad lägsta nivå. Därmed har kapitaltäckningskravet höjts från 2 till 8 % för lån till kontors-, affärs och jordbruksfastigheter. För bostadsfastigheter har kapitalkravet höjts till 4 %. Det innebär samtidigt att de statliga garantiförbindelserna inte får beaktas vid beräkning av kapitalbasen, utan endast inbetalt kapital. Den garanti som staten ställt för stadshypotekskassan, och som för närvarande uppgår till 27 miljarder kronor, får således inte räknas in i kapitalbasen. Eftersom stadshypoteksorganisationen saknar någon egentlig ägare, så finns det ingen som kan ge det kapitaltillskott som behövs. Det problemet skulle möjligen kunna lösas genom att staten betalar in den utställda garantin. Men en sådan lösning är otänkbar, eftersom den är oförenlig med ställningstagandet att statens åtagande bör avvecklas. Det måste alltså öppnas en annan möjlighet att tillföra baskapital om Stadshypotek skall kunna fortsätta sin verksamhet och expandera. Om institutet ombildas till aktiebolag öppnas den riskkapitalmarknad som andra, konkurrerande kreditinstitut redan nu har tillgång till. Kapitalbasen kan då förstärkas genom nyemission av aktier. Detta talar med styrka för att Socialdemokraternas förslag att staten skall plocka av -- konfiskera -- fem miljarder från Stadshypotek i samband med bolagiseringen är oacceptabelt ur vår och regeringens synpunkt. Att motivera med tidigare gynnsamma skatteregler håller inte. Med den hänvisningen skulle många enskilda fall kunna behandlas likadant. I ännu fler fall skulle man kunna kvittera ut stora belopp från staten för att man varit missgynnad av tidigare skattelagar. Detta argument är inte bärande. Jag yrkar därför avslag på reservationen och Vänsterpartiets motion samt bifall till betänkandet.
Fru talman! Uttryck som konfiskering är ganska vårdslösa att använda i det här sammanhanget i kammaren. Lagrådet har studerat Stadshypotek, som i princip saknar ägare, och konstaterat att det inte finns någon klar ägarbild -- varken föreningar eller staten. Skeppshypotek och Landshypotek har däremot en klarare ägarbild. Staten har genom gynnsamma regler när det gäller skatter och kredit tagit betalt för sina krediter. Man har bidragit ordentligt till att bygga upp den förmögenhetsmassa som i dag finns i Stadshypotek. Det finns 6,6 miljarder i kassan och ungefär 7 miljarder ute i föreningarna. Förmögenheten uppgår således till över tolv miljarder. Man får då anse det vara rimligt att staten kan göra anspråk på en del av den här förmögenhetsmassan. Det tycker vi sker lämpligast genom ett skuldebrev. Det finns ingenting i lagrådets beskrivning som skulle sätta stopp för ett sådant förfaringssätt. Jag yrkar än en gång bifall till den reservation som har undertecknats av socialdemokraterna.

Fru talman! Det är väl ändå mycket, Leif Marklund, som under årens lopp har varit och är subventionerat av staten. Inte kan man åberopa sådana regler för att lägga vantarna på fem miljarder när det i ett ombildningsskede finns möjlighet till det. Det är ett bekvämt sätt för Socialdemokraterna att ta in fem miljarder. Men vi anser inte att man skall göra det. Det är inte rätt, och staten har inte större äganderätt till dessa pengar än någon annan.

Fru talman! Vi i Ny demokrati biträder utskottets majoritet i betänkandet om Stadshypotek och ombildningen av Stadshypotek. Jag finner det emellertid angeläget att framföra några kommentarer med anledning av en senkommen skrivelse från Stadshypotek. Det gäller vad som sägs i propositionen, p. 3, där lag om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn m.m. behandlas. De ogynnsamma skatteregler som Stadshypotek syftar på återfinns i 3 § i den föreslagna lagen om omstruktureringer inom den finansiella sektorn. Innebörden är att den nya bolaget, Stadshypotek AB, till skillnad från andra företag inte skall få räkna hela sitt egenkapital som underlag för avsättning till skatteutjämningsreserv, surv, och som underlag för framtida s.k. Annellavdrag. För all framtid skall enligt lagförslaget 25 % av en på visst sätt beräknad del av bolagets vid ombildningen erhållna egenkapital undantas från dessa underlag. Inskränkningen av surv-underlaget får effekt omedelbert. Redan vid den första taxeringen, när tidigare obeskattade reserver skall återföras till beskattning, får bolaget göra en mindre survavsättning än som normalt skulle gälla och därför betala mer i skatt. Begränsningen avseende Annellavdraget torde däremot ge upphov till en ökad skattebelastning först med ett antal års fördröjning. Jag tycker att det påpekande som Stadshypotek här har gjort är värt att lägga på minnet. Jag vill i den här debatten gärna fästa kammarens ledamöters och även regeringens uppmärksamhet på det här förhållandet. Jag utgår ifrån att man när vi har antagit detta betänkande kommer att i ett senare skede föra kompletterande diskussioner just beträffande det som sägs i propositionens punkt 3

Herr talman! En tidigare talare sade att det råder ganska stor enighet i de skattepolitiska frågorna vad gäller företagsbeskattningen. Det är riktigt. Det är nästan ett s.k. understatement. Här råder nästan en bedövande enighet. Det är väl egentligen bara vi i Vänstern som avviker. Precis som i visan om Titanic är det bara någon passagerare i tredje klass som trängde sig litet grand. Men vi tycker att man nog bör trängas i den här enigheten och påpeka att det finns skäl att se dessa frågor ur andra aspekter. Då kan någon säga att det är klart att det råder total enighet med så aparta åsikter som Vänstern har. De vill ju alltid höja skatterna, i all synnerhet för företagarna. För en vänsterpartist kan väl aldrig företagsskatten bli nog hög. Den klassiska vänsterparollen är ju att beskatta kapitalet. Jag kan förstå att man har den uppfattningen om Vänsterpartiet. Man tycks mena att Vänsterpartiet alltid för samma politik, som en slags allväderskostym. Den passar lika bra i regn som sol, lika bra i högkonjunktur som lågkonjunktur: ''Beskatta kapitalet, och kläm åt företagarna!'' Det här är den gängse bild som sprids om Vänsterns skattepolitik och förhållande till företagarna. Men den är felaktig. Möjligen har den någon gång varit litet riktig, men i dag är den helt felaktig. Vi vet att ekonomin är internationell och att det behövs ungefär samma avkastning, vinster, i Sverige som konkurrenterna i omvärlden vill ha. Vi vet att Sverige inte kan avvika påtagligt och ha en kraftigt högre företagsbeskattning än i omvärlden. Det skulle leda till problem. Men företag som lever i verkligheten vet att skatten inte är den avgörande faktorn. Herr talman! En gång studerade jag psykologi. Min psykologilärare sade att det finns ett problem inom psykologin, nämligen att om något upplevs som verklighet är det också verkligt till sina konsekvenser. Ibland förekommer det tvångsföreställningar. Länge har uppfattningen spritts att Sverige är något av ett -- ursäkta uttrycket, herr talman -- skattehelvete för företagare. Nu är det inte så! Men om den uppfattningen sprids under tillräckligt lång tid, upplevs den ibland som verklig. Man kan få uppfattningen att det är bättre att vara företagare i Tyskland, Belgien eller Frankrike. Men verkligheten är att företagsbeskattningen inom EG-länderna generellt sett är kraftigare och högre än i Sverige. Redan den formella skattesatsen på 30 % i Sverige tillhör en av världens lägsta beskattningsnivåer. OECD -- som ingen kan beskylla för att vara ett vänstervridet organ utan är tvärtom ett mycket aktat internationellt organ, stött av industrivärldens regeringar -- har gjort en grundlig undersökning som publicerades i våras. Alla OECD-staterna har kartlagts. Man fann då att Sverige hade den mest förmånliga bolagsbeskattningen. Bengt Westerberg sade i en intervju i SAF tidningen under valrörelsen att Sverige har en världslåg bolagsskatt, men att den kanske ändå måste sänkas. Hela filosofin i den borgerliga politiken är att sänka skatterna så att det blir tillväxt. Men det stämmer inte. Tvärtom, tillväxten kan bromsas. Det här gör att man får politiskt garanterade vinster, som inte är motiverade på marknaden. Det var så man gjorde med devalveringspolitiken på 80-talet. Samma metod används nu genom att politiskt trolla fram vinster med hjälp av skattesänkningar. Men det ger ingen uthållig tillväxt. Tillväxten måste klaras på marknaden i rättvis konkurrens med konkurrenterna. Jag nämnde OECD-rapporten. Vi har ett finansdepartement, som i många stycken är hedervärt -- särskilt på tjänstemannasidan. De har gjort en omfattande studie och jämfört svenska och europeiska skatter. Rapporten heter Sverige, Europa och skatterna och gavs ut av finansdepartementet i våras. Rapporten visar klart att kapitalinkomstbeskattningen i Sverige är gynnsam. Särskilt gäller det vid maximala marginalskatter, och det gäller såväl för utdelning som för räntor. Maximal marginalskatt vid aktieutdelning är i Sverige ungefär 30 %, och den kommer att bli ungefär 25 % 1993. Genomsnittet i EG är 47--50 %, dvs. vida högre. Det här gäller bolag och utdelning på aktier, och även efter dubbelbeskattningseffekterna råder detta mycket gynnsamma läge. Jag talar här om att den formella skattesatsen är 30 %. En tidigare talare efterlyste logiken i att regeringen funderar på att sänka skattesatsen ytterligare. Ja, det finns en logik. Den verkliga skattesatsen är inte 30 %. Nu sägs det att alla reserveringsmöjligheter skall tas bort och skatten sänkas från 50 till 30 %. Men egentligen är det en höjning, eftersom reserveringsmöjligheterna tas bort. Men så infördes bakvägen en ny reserveringsform, nämligen skatteutjämningsreserven, den s.k. surven. Den gör att det genomsnittliga skatteuttaget är endast ca 20 %. För vissa företag kan det vara något högre, men för vissa storföretag faktiskt ännu lägre. Det systemet är komplicerat och krångligt. Vi har väckt motioner om att ta bort det systemet. Vi vill ha ett rakt och enkelt företagsskattesystem. Motionen avslogs i våras. Ett enigt utskott ansåg att det fanns inga skäl att ändra på detta. Men nu har regeringen tillsatt en utredning som föreslår att systemet med skatteutjämningsreserver, surven, skall avvecklas. Visst blir det då logiskt att när det krångliga systemet avvecklas att sänka skattesatsen ytterligare. Vi säger i stället att det krångliga skatteutjämningssystemet, surven, skall avvecklas och att skattesatsen på 30 % skall behållas. Då får vi ett rakt, genomskinligt system som fortfarande är mycket konkurrenskraftigt mot EG och OECD Det blir en bättre fördelningspolitik. Företagsbeskattningen betalas främst från kapitalägarsidan. Det visar de studier som LO har gjort under våren av de fördelningspolitiska effekterna av regeringens förslag, och det visar rapporter från USA:s kongress och representanthus, dvs. att i grunden slår det här hårdast på kaptialägarsidan. Herr talman! Vi har många gånger tidigare yrkat på att skatteutjämningssystemet skall avvecklas. Vi gör det återigen. Jag yrkar bifall till den meningsyttring som finns från Vänsterpartiets sida vad gäller mom. 3 beträffande den allmänna inriktningen av företagsbeskattningen. I våras avslogs förslaget. Vi har nu kommit en bit på väg. Nu vill även regeringen avveckla skatteutjämningssystemet, surven. Men regeringen vill kombinera det med att sänka bolagsskatten ytterligare. Vi säger att det är improduktivt att försöka att politiskt garantera vinster till industrin. Det skall industrin och företagen klara själva, inte med hjälp av politiker i riskdagen. Vi skall ha en konkurrenskraftig företagsbeskattning. Det får vi med en 30-procentig företagsbeskattning utan skatteutjämningsreserv. Den av mig anmälda taletiden är slut. Jag vill yrka bifall till reservationerna 8 och 3 från Socialdemokraterna. Den fråga som tas upp i reservation 8 tog vi upp i våras. Den gången avslogs vårt yrkande med en mycket kort skrivning av utskottet. Vi är glada att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu har närmat sig varandra. Denna fråga bör lösas. Om det inte sker vid detta voteringstillfälle är jag säker på att båda partierna kommer igen. Detta är en nödvändig åtgärd för att svenskt näringsliv skall få en bättre konkurrenssituation på turistsidan och för att stoppa skatteundandragande.

Herr talman! I det ärende vi nu behandlar tillstyrker utskottet regeringens proposition om en ändring av reglerna för lagervärdering. Utskottet vill också göra ett tillkännagivande till regeringen angående det s.k. upphovsmannakontot och möjligheten för innehavare av sådant konto att överföra pengar mellan banker utan skattekonsekvenser. Utskottet avstyrker också en mängd motioner som har väckts dels med anledning av propositionen, dels under den allmänna motionstiden. Förslaget i propositionen är, som Lars Hedfors nämnde, ganska tekniskt. Det innebär i korthet att den värdering av lagret som gjorts i räkenskaperna skall godtas skattemässigt om värderingen inte understiger det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Skälet för denna ändring är den nya lagervärderingsregel som genomfördes i skattereformen. De gamla reglerna från tiden före skattereformen innebar enligt huvudregeln att den i räkenskaperna gjorda värderingen kunde godtas vid beskattningen, om nedskrivning inte skett med större belopp än 50 % av lagrets anskaffningsvärde eller av återanskaffningsvärdet, om detta var lägre på balansdagen. Till detta kopplades två supplementärregler. Supplementärregel 1 syftade till att ge företagen en möjlighet att vid en lagerminskning behålla en uppbyggd lagerreserv. Supplementärregel 2 Reglerna om nedskrivning syftade främst till att ge företagen en möjlighet till konsolidering och resultatutjämning och att dämpa de konkurrensnackdelar svenska företag led av, genom en vid det tillfället mycket hög bolagsskattesats. Genom skattereformen togs de båda supplementärreglerna bort. Riksdagen menade att den lägre bolagsskattesatsen -- skattesatsen sänktes från tidigare 52 % till 30 % -- gjorde att en mer försiktig värdering av lagret än vad som följer av bokföringslagens bestämmelser inte skulle medges. Bokföringslagen regler innebär att lagret skall värderas till högst det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde -- lägsta värdets princip. Som verkligt värde anses nettoförsäljningsvärdet. Om anledning finns får det verkliga värdet bestämmas som återanskaffningsvärdet efter avdrag för inkurans. Frågan om hur anskaffningsvärdet skatterättsligt skall bestämmas har föranlett skilda bedömningar, eftersom begreppet inte är entydigt definierat i bokföringslagen. Trots att en kommitté nu ser över redovisningslagstiftningen, där bl.a. lagervärderingsreglerna ingår, föreslår nu regeringen att den värdesättning av lagret som har gjorts i räkenskaperna skall kunna användas vid beskattning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan att bifalla förslaget i propositionen och avslag på den med anledning av propositionen väckta motionen. Därutöver finns i detta ärende en rad motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Socialdemokraterna har väckt två motioner. Det har framför allt varit diskussion om den motion om avdragsmöjligheterna vid konferenser som väcktes av Leif Marklund. Leif Marklunds krav var att avdrag skall medges endast om särskilda och sakliga skäl motiverar att man lägger en konferens utanför Sverige. Socialdemokraterna i utskottet har valt att inte följa upp detta yrkande ordagrant. Man har i stället önskat ett tillkännagivande angående intensifierad skattekontroll, som man kallar det, när det gäller konferensresandet utanför Sveriges gränser. Utskottet har valt att skriva att man anser det motiverat att se över att de regler som finns på området följs. Det är entydigt att konferensresor utanför Sveriges gränser redan nu får skattekonsekvenser om det finns s.k. nöjesinslag. Det som kanske förvånar är Socialdemokraternas vilja att gå ännu längre. Man måste ställa sig frågan om det är ett omfattande och snabbt växande problem som vi nu ser framför oss. Sanningen är att utvecklingen, olikt den på 80-talet, visar att konferensresandet inte växer i omfattning. Det gäller både konferensresor inom Sveriges gränser och utrikes resor. Det finns en mycket enkel förklaring till det. I den lågkonjunktur vi nu befinner oss i har företagen svårt med sina kostnader och måste se över dem. Då minskar de bl.a. på konferensresandet. Tendensen är snarare att detta är ett mindre problem i dag. Samtidigt vill Socialdemokraterna ha hårdare kontroll. Inom utskottet har vi också diskuterat synen på internationalisering och över huvud taget hur man skall se på detta att anställda i svenska företag kan komma utanför Sveriges gränser. Det är naturligtvis önskvärt att konferensverksamhet i stor utsträckning hamnar inom Sverige. Det gynnar svensk turistnäring och hotellrörelser och liknande, som i dag har stora problem. Samtidigt brukar vi i andra sammanhang tala om vikten av att människor i Sverige får komma ut och se andra miljöer, andra sätt att fatta beslut, andra kulturer. Det gäller naturligtvis även anställda inom företagssektorerna. Ibland har man särskilt stor förståelse för vikten av att få resa utomlands. Detta gäller inte minst riksdagsmännen själva. Men när vi kommer in på resande inom näringslivet eller när företag väljer att lägga en konferens utanför rikets gränser, får man anta att det är fråga om stora nöjesinslag, och då skall kontrollen vara rigorös. Det är olyckligt. Det visar på att talet om den utökade internationaliseringen inte sträcker sig till att gälla även vanligt folk som jobbar inom företagen. Lars Bäckström i Vänsterpartiet har anslutit sig till Socialdemokraternas yrkande. Han sade att även om det finns en samsyn mellan de flesta partier i riksdagen i fråga om företag, gäller detta inte Vänsterpartiet. Det kan man lugnt påstå. Det känns litet otidsenligt att börja tala om kraftiga skattehöjningar när det gäller bolagssfären. Även om man kan ha olika syn på vikten av att nu sänka skatter, är det märkligt att gå i motsatt riktning och diskutera ett utökat skatteuttag. Bevisen för effekterna av höga skatter för svenska företag har ju varit så tydliga. Företag har flyttat utomlands. Investeringar har inte stannat i Sverige. Lars Bäckström sade själv att vi vet att Sverige inte är en stängd ekonomi. Det är det som är problemet. Kapitalet är lättrörligt och söker sig till de miljöer där avkastningen är bäst. Det måste även vi här i Sveriges riksdag ta hänsyn till när vi inrättar skattebestämmelser. Ny demokrati har också väckt en del motioner i ärendet. Bo G. Jenevall valde att följa upp några av dem. Vi instämmer till viss del i att det är bra att se över möjligheterna till fortsatta fonderingar. Vi hänvisar också till att man i den proposition som kommer i höst kommer med en översyn av företagsbeskattningen och därmed också av en del av de förslag som Ny demokrati tar upp i sina motioner. Herr talman! Jag får väl anledning att återkomma i replik. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan att bifalla regeringens proposition och avslag på de motioner som har väckts i ärendet.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt sade att det kändes litet otidsenligt att höra Vänsterpartiets ståndpunkter. Det är möjligt att det efter 80-talet upplevs litet otidsenligt att föra en politik där man vill få debet och kredit att gå ihop och inte få underskott. Det är nog litet otidsenligt. När det gäller högervågen kan man nog säga att skummet är som yvigast just när vågen börjar brytas. Jag tror att det är dags att bryta högervågen och få debet och kredit att gå ihop. Budgetunderskottet är nu 100 miljarder kronor och kan säkert bli 120 miljarder kronor innan året är till ända. Då är det nog dags att börja bli otidsenlig. Vi talar inte om att höja företagsbeskattningen så att den blir vida högre än i omvärlden. Vi talar om att närma den upp mot EG-nivå. Regeringen vill ju sänka vissa skatter till EG-nivå. Men om vi skall anpassa till EG i det här fallet, måste vi faktiskt höja företagsbeskattningen. Varför vill ni inte EG anpassa i den riktningen? Det är en dålig strukturpolitik att försöka få tillväxt genom skattesubventioner, särskilt när man har ett budgetunderskott. I januari skulle budgetunderskottet vara 70--80 miljarder kronor. Nu är det 100 miljarder kronor, och det blir väl 120 miljarder kronor innan året är slut. Låt oss ta finansdepartementets egna siffror en gång till och ta ett annat urval nu. Den totala skattebelastningen på utdelad vinst i Sverige är Skattebelastningen är tio procentenheter lägre i Sverige än genomsnittet i EG. Men det är inte riktigt sant eftersom vi i Sverige också har dessa Annellavdrag enligt finansdepartementets redovisning. Då sjunker skattebelastningen i Sverige till 36,3 %. Det vägda EG-snittet är fortfarande 56,8 %. Det är alltså 20 procentenheter bättre i Sverige än i EG. Det är inte att ha dramatiskt högre skatter än Europa när man har 20 Därför är vi högst tidsenliga när vi säger att vi skall öka skatteutaget här, så att vi får in skattemedel och slipper lånefinansiera. När man lånefinansierar lånar man av finansföretagen och finansfurstarna. Det blir räntor som sedan skall betalas av vanliga skattebetalare och löntagare eller finansieras via nedskärningar av sociala omsorger. Det är dålig politik. Det är produktivitetshämmande. Rättvisa är produktivt, enligt vår mening.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt använde uttrycket gammal retorik. Jag hänvisar till finansdepartementets utredningar som bygger på OECD:s skatteavdelnings utredning om företagsbeskattningen inom OECD. Det är möjligt att Fredrik Reinfeldt anser att OECD är något slags retorikverk. Jag anser det inte. Jag tror att de har kompetenta ekonomiska forskare. Den gamla retoriken är nog hemfalla åt Laffer-kurvans lutning av självfinansierande skattesänkningar. Det är nog otidsenlig retorik. Dessa kurvor har ju visat sig inte hålla empiriskt. Paul Krogman, en modern ekonom, har visat att man inte får tillväxt genom skattesänkningar. Att tro på tillväxt genom skattesänkningar är som att tro på perpetuum mobile, maskinen som driver sig själv. Den finns inte i mekaniken och inte i politiken. Vi får tillväxt genom att skapa konkurrens och öka produktiviteten i företagen. Det skapas inte med automatik genom skattesänkningar. Vi vill skapa tillväxt i företagen. Ni tror att ni kan skapa tillväxt genom riksdagsbeslut om sänkta skatter. Det är att överskatta politikens möjligheter. Lita i stället på verkstadsgolvens folk och teknikernas folk! Gör inte om Socialdemokraternas misstag att minska omvandlingstrycket i ekonomin! Det är en Döbelnsmedicin. Det ger bara sjufallt värre tillbaka om några år.
Herr talman! Jag delar Lars Bäckströms analys när det gäller behovet av omvandlingstryck och större konkurrens, men samtidigt måste väl Lars Bäckström medge att skattesystemet som sådant är en konkurrensfaktor. Det kan inte vara så att det inte har någon som helst inverkan på företags beteende inom Sverige och gentemot omvärlden. Vi ser vissa strukturkostnader här i Sverige, bl.a. högre transportkostnader och de kostnader som följer av att vara en bit ifrån våra huvudmarknader, som vi måste kompensera. Då är skatteinstrumentet ett sätt att faktiskt bli konkurrenskraftiga. Annars måste man tolka Lars Bäckström så, att höjden eller nivån på skatterna har mycket liten inverkan på hur svenska företag klarar att konkurrera. Jag tror inte att det är riktigt.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt talar om timing. Jag har mycket svårt att tänka mig en bättre timing än där man i god tid innan högkonjunkturen kommer är förberedd på det som då kan hända. Det kallar jag timing, Fredrik Reinfeldt! Sedan säger Fredrik Reinfeldt att vi kanske inte är är så oense och att majoriteten vill ha en förbättrad kontroll. Det är i så fall alldeles utomordentligt. Men man kan då fråga sig varför ni inte vill ge regeringen detta till känna. Det skulle sätta kraft bakom orden, och det är precis det som behövs när det gäller sådant här missbruk -- kraft bakom orden, och inte bara ord.

Herr talman! Med risk för att slå in öppna dörrar, eftersom jag inte sitter i skatteutskottet, vill jag säga följande till Fredrik Reinfeldt: Ja, vi har en samsyn om det mesta. Men varför måste man vänta? Varför kan man inte slå till när man är överens om det som måste göras? Det finns en samsyn, men vi vill gå litet snabbare fram. Jag skulle också vilja höra varför man väntar angående de punkter där vi har reserverat oss.

Herr talman! Jag kan konkretisera mig till en punkt. Det gäller detta med dubbelbeskattning av aktieutdelningar, något som jag vet att moderaterna i många år har föreslagit att avskaffa. Där krävs väl inte några ytterligare utredningar?
Herr talman! Det viktiga är det totala arbete som regeringen gör för att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Regeringens inriktning är att man på olika områden skall försöka minska den beskattning som företagen utsätts för. Det har bl.a. skett genom de skatteförslag som regeringen lade fram i höstas, och regeringen avser att fortsätta detta arbete nu till hösten.

Herr talman! Som Martin Nilsson nyss sade, råder det rätt stor enighet om det här betänkandet. Det är bara i frågan om kapitalbeskattningen som socialdemokraterna har reserverat sig och återigen -- med den drucknes envishet, vill jag säga -- kommer med förslag om att höja skattesatsen till 30 %. I propositionen föreslås ju att skatteuttaget på vinster i vinstsparande anpassas till den skattesats som skall gälla fr.o.m. den 1 Sedan regeringen tillträdde i höstas har en rad åtgärder vidtagits för att ge den svenska ekonomin ny växtkraft och trygga en stark ekonomisk bas. Därigenom skapas förutsättningar för att långsiktigt slå vakt om välfärd, social trygghet och en god miljö. Vägledande för de åtgärder som vidtagits på skatteområdet sedan regeringsskiftet har först och främst varit en strävan att slopa eller i varje fall sänka uttaget av sådana skatter som hämmar tillväxten och fördjupar de ekonomiska problemen. Vi ser effekterna av de skattesänkningarna nu. Det finns tydliga tecken på att förtroendet för Sverige som investeringsland håller på att återvända hos utländska investerare. Vi ser ett påtagligt ökat intresse för olika typer av satsningar i det svenska näringslivet. Svenskar som bosatt sig utomlands av skatteskäl är på väg tillbaka till Sverige, har vi nyligen läst om i tidningarna. Det är bra för Sverige att det är så här. Det ger grunden för en ökad ekonomisk tillväxt i Sverige. Och, Martin Nilsson, den bästa fördelningspolitiken är en politik för tillväxt. Den ger oss alla i vårt land bättre förutsättningar att verka och utvecklas. Martin Nilsson talar om att det är ett lapptäcke som nu åstadkommits med de olika förslagen från regeringens sida. Det vill jag inte säga alls. Skattesatserna förändras. Vi sänker skattetrycket i Sverige med de beslut som tidigare fattats i riksdagen och som kommer att fattas i anslutning till behandlingen av kompletteringspropositionen. Vi anpassar skattesatserna så att vi kan konkurrera med vår omvärld. Det är nödvändigt för att vi inte på nytt skall få den kapitalflykt och den ovilja som funnits att investera i Sverige. Svenska företag har i rätt stor utsträckning föredragit att investera utomlands. Nu försöker vi vända den utvecklingen, och vi ser effekterna av politiken. Nu går strömmen till Sverige i stället, tack vare de insatser som regeringen har vidtagit. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationen och meningsyttringen.
Herr talman! Det finns en rad invändningar att göra i anledning av Karl-Gösta Svensons anförande. Först och främst kan man ifrågasätta detta som gäller ny växtkraft, hur tillväxten kommer tillbaka till Sverige, osv. Vi har ju inte sett det i någon större utsträckning hittills. Till viss del har företag börjat flytta tillbaka till Sverige, och utlandsinvesteringarna är inte lika stora som tidigare. Men det är ju en vändning som påbörjades redan under den socialdemokratiska regeringsperioden och som kanske i stor utsträckning grundade sig på den antiinflationspolitik som fördes och de europavänliga beslut som fattades. Detta kan man alltså inte vara helt säker på. När man säger att tillväxt är en förutsättning för fördelningspolitik, är ju det helt sant. Men det är inte så att man genom något slags automatik får en bra fördelningspolitik därför att man får tillväxt. I länder där man i dag ser oerhört stora sociala problem, exempelvis Storbritannien och USA, har man ju haft en relativt bra tillväxt -- men det har inte nämnvärt ökat befolkningens välstånd. Borde ändå inte målet för en politik vara att kunna kombinera tillväxt och välstånd? Dessutom har vi en delvis annorlunda syn på vad det är som skapar välstånd. Ni hävdar att det är skattesänkningar och sänkningar av kostnadsläget som automatiskt gör det. Det kan ju också vara så att det är välfärden i sig som bidrar till välståndet. Det kanske är välutbildad personal och en jämn utbildningsnivå i Sverige som gör att vi faktiskt har bra förutsättningar att konkurrera med utlandet. Med viss risk för att återigen bli beskylld för att hävda någonting med den drucknes envishet, skulle jag faktiskt vilja hävda att det snarare är regeringen och den borgerliga majoriteten som står för detta i sin syn på tillväxt och i sin syn på hur vi får fart på
Herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande -- och som bekräftades av Martin Nilsson -- har det nu skett ett inflöde av utländskt kapital i Sverige. Det baseras på den förändring i den ekonomiska politiken som har inletts i och med den nya regeringens tillträde i höstas och genom de beslut som har fattats i Sveriges riksdag med tillväxtfrämjande skattesänkningar som följd. Från regeringens och majoritetspartiernas sida vill vi inleda och utveckla en exportledd tillväxt som är bra för Sverige. Jag vill något anknyta till Martin Nilssons inledningsanförande och framhålla att det viktigaste för att kostnaderna inte skall höjas för de boende är att vi har en stram finanspolitik i Sverige som leder till sänkta räntor. Det bästa för de boende är att vi får ett sänkt ränteuttag. För att vi skall kunna förmå ekonomin att växa ytterligare gäller det att vi kan konkurrera, att vi kan få ned våra kostnader. En stor del av vårt kostnadsläge har hittills berott på de höga skatterna. Vi är på väg att ta ned dem, göra Sverige mera konkurrenskraftigt och därmed skapa en exportledd tillväxt.

Herr talman! Hela regeringens politik formas ju till att vi skall få en tillväxt i vårt land, Lars Bäckström. I det sammanhanget har skattesänkningar en viss betydelse, och utbyggnaden av infrastrukturen har en stor betydelse. Även utbildningen är i detta sammanhang viktig. Det gäller för oss att se till att få en bättre, högre kvalitet på utbildningen, och vi lägger fram det ena förslaget efter det andra som skall ge detta resultat. Det är genom satsningen på utbildningen som vi skall få bättre tekniker, som kan producera Saab-bilen på ett billigare och snabbare sätt. Jag tror att även Lars Bäckström var med vid besöket på Volvo i Uddevalla. Vi fick där från företagsledningens sida just den signalen, att bättre utbildning ger ökad produktivitet. Besöket ägde rum under den socialdemokratiska regeringsperioden, och företagsledningen var inte nöjd. Nu får man signaler från regeringen om att vi vill åstadkomma en förändring även i det avssendet. Sett historiskt kan man ju också konstatera att ökad tillväxt har gett oss en bättre fördelningspolitik i Sverige. Det påståendet måste väl även Lars Bäckström nicka bifall till? Jag ser nu att han gör det. Därmed vill jag inte förlänga debatten, utan jag slutar med detta. Tack!

Herr talman! Det i budgetpropositionen begärda anslaget till förläggningsverksamhet utgick från ett genomsnittligt behov av 13 850 förläggningsplatser och ett årligt antal asylsökande om ca 30 000 personer. Mot bakgrund av den osäkerhet om utvecklingen som rådde på grund av asyltillströmningen har statsrådet återkommit i kompletteringspropositionen. Som vi alla vet är det krig i Jugoslavien, och huvuddelen av de asylsökande som strömmar in i Sverige kommer därifrån. Dagligen kan vi via TV nyheterna konstatera vilken förödelse och vilket lidande som drabbar civilbefolkningen. Ingen kan väl med berått mod hävda att den rännil av flyktingar som söker sig till Sverige enbart är ekonomiska flyktingar från det tidigare Jugoslavien? På grund av situationen är Sverige skyldigt att ta emot dessa mäniskor. Hur länge konflikten kommer att vara och vilken omfattning den får blir avgörande för hur många förläggningsplatser som måste uppbringas åt de drabbade som flyr undan krig och nöd. personer fanns på förläggning när propositionen skrevs, och siffran har inte blivit lägre. Större delen av dessa är flyktingar från Jugoslavien, och det skall ställas mot den miljon flyktingar som lämnat Herr talman! Den nyinrättade utlänningsnämnden, som började sin uppbyggnad den 1 januari 1992, har utöver 60 tjänster fått ytterligare 40 tjänster. Dessutom aviserar regeringen ett tillskott av ytterligare 60 tjänster. Nämnden beräknades få ta över en ärendebalans på ca 5 800 ärenden. När det stod klart att ärendebalansen var 9 200 ärenden, som huvudsakligen ärvdes från den socialdemokratiska regeringen, konstaterade statsrådet att situationen var oacceptabel, och därför anvisades ytterligare medel. Utöver den personal som skall rekryteras och utbildas, bl.a. när det gäller länderkunskaper, skall flera domare och lekmannarepresentanter rekryteras. Dessutom kräver såväl regering som riksdag och den allmänna opinionen att nämnden snarast skall beta av den enorma ärendebalansen. Statsrådet har också i en interpellationsdebatt hävdat att hon följer utvecklingen med noggrannhet och att regeringen är beredd att anslå ytterligare medel till flera handläggare. Den arbetsbelastning som nämnden har med inskolning och utbildning av nya handläggare samt ambitionen att snarast komma upp i stora mängder avgjorda ärenden innebär att nämnden för närvarande inte kan rekrytera flera handläggare utan att spoliera utrednings och beslutsverksamheten. Herr talman! Två motioner har väckts med anledning av denna proposition. miljoner till utlänningsnämnden. I sin motion riktar de kritik mot regeringen: ''Konsekvenserna av regeringens sätt att pressa fram ikraftträdandet har visat sig vara mycket negativa, både för den asylsökande och för statsutgifterna. All erfarenhet visar att det tar tid innan en ny organisation kan fungera fullt ut.'' Ni socialdemokrater, som nu har denna erfarenhet, borde väl i konsekvensens namn inse att nämnden behöver lugn och ro för att introducera och utbilda de handläggare som redan rekryterats. Att i ett uppbyggnadsskede tillföra ytterligare lika många handläggare som i dag står till nämndens förfogande måste väl med socialdemokratisk argumentation vara förödande för möjligheterna att avgöra ett stort antal ärenden. I er motion hävdar ni också att förläggningskostnaderna kan sänkas med 857 miljoner och att det går att ta bort 8 000 förläggningsplatser. Eftersom förläggningarna aldrig tidigare varit så ansträngda vill jag fråga hur ni har tänkt er att detta skall gå till. Låt mig också fråga under vilken tidsperiod dessa 8 000 ärenden skall avgöras och hur lång tid ni tror att det tar att rekrytera alla dessa nya handläggare. Kammarens ledamöter är säkert intresserade av när nämnden kan vara i full beslutskapacitet om era förslag genomförs. På en fråga som jag tidigare ställt har ni svarat att kostnaderna för dem som får uppehållstillstånd inte är avdragna från de besparingar som ni gjort. Hur skall ni då finansiera deras vistelse ute i kommunerna när de har fått sitt uppehållstillstånd? Mot bakgrund av att ni anser att flyktinghandläggningen är så enkel blir min fråga: Varför har ni i regeringsställning inte rekryterat alla dessa handläggare? Varför har ni låtit flyktingarna vänta i åratal, när lösningen var så enkel? Herr talman! Sanningen är att den socialdemokratiska budgeten behövde denna besparing på förläggningskostnaderna, och därför gjorde man detta klipp, utan tanke på att hela karusellen är orealistisk, banal och befängd. Och detta vet självfallet de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Eftersom det hela inte handlar om utlänningsnämndens bästa och dess möjligheter att snabbast möjligt komma i full sving, som en viss partiledare uttrycker det, borde denne själv och den förre finansministern ha undertecknat motionen. Siffrorna i den socialdemokratiska budgeten är nämligen enbart luftsiffror. Min reflexion måste också bli: Är hela den socialdemokratiska budgeten så ihålig och fylld av luftsiffror framstår det stora oppositionspartiets ekonomiska politik som en enda stor bluff. Herr talman! Socialdemokraterna har fått majoritet i utskottet. Jag vill citera några rader ur denna majoritets förslag: ''Härigenom tillgodoses också i huvudsak motion Fi42 yrkande 3.'' Detta betyder på vanlig svenska att Ny demokratis yrkande tillgodoses, inte enbart i huvudsak utan helt och fullt. Socialdemokratin har hamnat i ett sällskap som enbart späder på den negativa flyktingdebatten. Det spelar tydligen ingen roll att Birgitta Dahl i en kvällstidning har tagit avstånd från Ny demokrati -- när det gäller att åstadkomma en förstärkning av den egna budgeten spelar sällskapet mindre roll, trots att Socialdemokraterna borde ta avstånd från den flyktingpolitik som Ny demokrati vill föra. Herr talman! Till betänkandet är fogad en reservation från den borgerliga gruppen. Vi delar helt statsrådets uppfattning att verksamheten i nämnden skall följas mycket noga och att de resurser som vid senare tillfälle bäst tjänar syftet med utlänningsnämndens verksamhet skall tillföras. Alla krafter skall sättas in för att ärendebalansen skall nedbringas. Ingen är betjänt av att människor väntar i förläggningar, men nämnden måste få den uppbyggnadstid som den behöver, som Socialdemokraterna också påpekat i sin motion. Detta innebär att mycket stora krav ställs på nämndens verksamhet från vår sida. Låt mig också återigen påminna om att förläggningarna är överfulla av asylsökande från Jugoslavien, vilkas ärenden för närvarande inte behandlas. Att i detta läge ta bort 8 000 förläggningsplatser är orealistiskt. Herr talman! Detta ärende kräver riksdagens fulla stöd, och jag tror mig finna en majoritet för den nyanserade och balanserade linje som reservationen innebär. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.